Fru talman! Ur denna långa demagogiska uppvisning finns det kanske ändå något att plocka ut som kan läggas till grund för en saklig diskussion. Det finns väl ändå ett grundläggande fenomen som Gunnar Hökmark hela tiden envist bortser ifrån, nämligen att kursvärdet på den svenska aktiebörsen föll med 40 miljarder kronor under 1984. Vi har ju många fonder, och det torde vara ytterst få fonder som kan redovisa någonting annat än att deras aktieportfölj har minskat i värde. Jag deltar själv i allemanssparandet i en aktiefond och har kunnat konstatera att dess värde sjönk under 1984, utan att för den skull vare sig spararna eller samhället anser att denna fond har misskött sin uppgift. Det är helt enkelt ett resultat av marknadsutvecklingen. Det förklarar väldigt mycket av vad som har hänt med löntagarfonderna, som kom in i detta skede. Jag vill tillägga några saker. För det första: Jag skulle föreställa mig att kursutvecklingen i år kommer att bli sådan att inte bara löntagarfonderna utan de flesta aktiefonder kommer att kunna uppvisa ett klart bättre resultat — inte som en följd av att de har blivit bättre placerare utan som en följd av att marknaden vänder efter att ha befunnit sig på en alltför högt uppdriven nivå under 1983. För det andra: Jag vill göra klart att om man med ett spekulationsköp menar varje aktieköp som sedan följs av en försäljning, anser jag att löntagarfonderna inte har sysslat med spekulationsköp, definierat på det sättet, annat än i de fall när omständigheterna har motiverat det.

De resultat som Gunnar Hökmark redovisar har därför inte ett dugg att göra med om företaget är stort eller litet utan om företaget framför allt i mycket stor utsträckning i sina balansräkningar har fastighetstillgångar som är högt belånade eller inte. Att Astra redovisar mycket låg vinstdelningsskatt beror på att dess reala vinst är låg, medan det hotell i Södertälje som nämndes har en stor fastighet som är högt värderad och högt belånad och därför har gjort en stor realvinst. Skälet till att vi ansåg att vinstdelningsskatten i motsats till den vanliga aktiebolagsskatten, som inte tar hänsyn till förändringar i företagens reala förmögenhetsvärden, skulle ha denna utformning var följande.

De här stora förmögenhetsvinsterna vid försäljning av fastigheter beskattas i sin tur mycket lågt, eftersom realisationsvinstbeskattningen, jämfört med vinstbeskattningen, är låg. Jag tycker således att vi har kommit ett steg närmare en mera rättvis behandling av de producerande företagen, som framför allt har sina tillgångar i produktionsföremål som inte har den här värdeutvecklingen, och de företag som framför allt har kunnat leva och utvecklas på grund av att inflationen har härjat med svensk ekonomi. Sådana här skillnader uppstår alltså inte som en följd av om företagen är stora eller små — de små företagen är i allmänhet helt befriade från vinstdelningsskatt — utan som en följd av att företagens tillgångar och belåning är sammansatta på olika sätt. Gunnar Hökmark hävdar, och det gör många av hans gelikar, att löntagarfonderna inte passar in i vår marknadsekonomi. Ja, på ett sätt gör de inte det, fru talman. För några dagar sedan upplystes det om att tre herrar hade förvärvat den kontrollerande aktieposten i Esselte, ett av våra största företag. Dessa herrar hade, intressant nog, åstadkommit sina pengar just genom fastighetsspekulation — med säkerhet har de då kunnat utnyttja de goda villkor som den nominella företagsbeskattningen ger den typen av affärer. Men det intressanta är att när detta avslöjades, deklarerade man samtidigt att om dessa herrars planer när det gäller Esselte kunde någon diskussion över huvud taget inte föras. De vägrade att ställa upp på intervjuer för att tala om vilka avsikter de hade. De vägrade t.o.m. att låta sig fotograferas — som ett resultat av att de nu trätt fram som ägare till ett av våra större industriföretag. Detta är marknadsekonomi — dvs. i förklädd form, där makten skyfflas mellan stora ägare och där de anställda, allmänheten och andra intresserade egentligen inte får reda på annat än att det kommit några nya namn och ansikten i ledningen för ett stort industriföretag. Detta har vi kritiserat, dvs. att vi har ett system som fungerar på det här sättet. Men det som gör det hela betydelsefullt för den debatt vi för här är att just löntagarfonderna inte passar in i marknadsekonomin, eftersom arbetet där utförs under fullständig öppenhet när det gäller allmänheten, massmedia och t.o.m. riksdagens ledamöter. Vi har alltså, fru talman, för första gången i den svenska kapitalismens historia fått en möjlighet att diskutera i Sveriges riksdag hur en kapitalförvaltare, aktieägare, hanterar sina pengar, hur man tänker utöva sitt eventuella inflytande och hur man skött sig som ombud för de anställda i företagen och för det folk som har tillsatt dessa personer. De passar inte in i marknadsekonomin — alldeles riktigt, Gunnar Hökmark. Därför förstår jag att moderata samlingspartiet bekämpar dessa fonder, som berövar kapitalismen en del av den klärobskyr som den alltid kunnat dölja sig bakom — man har framställt alla åtgärder som de obönhörligt riktiga och nödvändiga. Det är således bra att Gunnar Hökmark ägnar löntagarfonderna ett sådant intresse och att vi har debatter om dem. Men jag tror att den slutsats vi skall dra beträffande deras plats i marknadsekonomin är en helt annan. De har öppnat på förlåten till en bit av verkligheten som hittills varit förbehållen en mycket liten del av svenska folket. Nu får man mycket mera andel i det som sker, man får möjlighet till delaktighet och information om det hela. Det ser jag som en av de större vinsterna med den här reformen.

Fru talman! När fondförslaget presenterades gavs det en mycket målande beskrivning av hur bra det skulle bli för näringslivet, för sysselsättningen osv. I det sammanhanget anförde vi från centerpartiets sida mycket skarp kritik mot systemet med löntagarfonder. Utvecklingen har faktiskt visat att vi har fått rätt. Vi tog upp resursöverföringen och resurstillföringen till fonderna, och vi konstaterade att det kunde innebära att det blir de små företagen och fattiga kommuner som får finansiera merparten av löntagarfondssystemet. Utvecklingen har visat att vi har fått rätt. Löntagarfonderna har kommit att bli ett instrument för en felaktig ekonomisk resursöverföring. Finansministern menar att det är en fråga om hur företagen har ordnat det med sin belåning, men så enkelt är det inte. Enligt en enkät som riksrevisionsverket har gjort som underlag för finansplanen framgår det att företag med färre än 100 anställda kommer att få betala ca 30 26 av den totala vinstdelningsskatten under 1985. Vi kan jämföra förhållandena i olika företag, och jag skall ta några exempel. Camfil AB i Trosa har åtta anställda, och de har tvingats betala ca 850 000 kr. till löntagarfonderna. Polaris Optic AB utanför Boden, i mitt hemlän, är ett nytt företag. Medelåldern bland de anställda är 25 år. Företaget går bra men har dålig likviditet. Det är ett typiskt ungt företag i ett glesbygdslän. Man tvingas låna 600 000 kr. för att betala vinstdelningsskatten. Man tvingas gå till bankerna och låna pengar för att betala in avgifter till löntagarfonderna, så att löntagarfonderna skall få pengar till att köpa aktier i första hand i stora industriföretag. Andra företag, typ SAAB, betalar maximalt 300 000 kr. Enligt en tidningsartikel i en sörmländsk tidning betalar företaget Cewe AB i Nyköping ingenting till löntagarfonderna. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning. Det är de små företagen som kommer att få stå för en stor del av finansieringen av löntagarfondssystemet, men de får inte någonting tillbaka. Det är helt enkelt också så att det många gånger är bygder med ett svagt näringsliv, som i första hand är uppbyggt på små företag, som får vara med och betala pengar men inte får någonting tillbaka. Det handlar om en ekonomisk dränering av fattiga regioner och fattiga företag. Eftersom sysselsättningsargumentet var så oerhört starkt och centralt från socialdemokraternas sida när fonderna infördes — och det har vi nu en viss erfarenhet av — vill jag rikta en direkt fråga till finansministern: Hur många nya jobb har löntagarfonderna skapat exempelvis i Norrbottens och Västerbottens län? Det kunde vara intressant att få en uppgift om det, så att vi kan föra denna diskussion med saklighet, som finansministern har efterlyst både tidigare och här i dag. Kan vi mäta och se effekten? Jag har inte sett några nya jobb. Jag har inte sett någon statistik som har redovisat detta, men den kanske finns, och finansministern kanske kan ge oss ett besked. Fru talman! När socialdemokraterna valde fondsocialismens väg tror jag att de valde fel väg. De valde också koncentrationens väg — i ett läge när en överväldigande majoritet av svenska folket i stället ville slå in på en väg med satsning på småföretag, med spritt ägande, med en reformering av vårt näringsliv i syfte att trygga jobben, även i de mest perifera områdena.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt har för vana att ständigt försöka betygsätta sina meddebattörer — är de inte slagordsmaskiner så är de demagoger. Därefter övergår han till att tala om allt annat än det som man har frågat honom om. Det beror så klart på att löntagarfondsfrågan är ett misslyckande, inte bara för socialdemokratin, utan givetvis också för Kjell-Olof Feldt personligen. Det har rått en kontinuerlig oklarhet om löntagarfonderna. Man visste inte om de skulle vara myndigheter, och man vet ännu inte hur styrelserna skall utses. Det har medfört en lång rad olika oklarheter. Till saken hör att samtidigt som Kjell-Olof Feldt säger att löntagarfonderna har medfört en möjlighet att öppet och sakligt diskutera hur de förvaltar sina medel, så svarar han över huvud taget inte på de frågor som ställs till honom. Han svarar inte på frågan om han vidhåller att det inte har riktats någon kritik vid revisionen mot löntagarfondernas sätt att redovisa sina resultat. Han svarar inte på den frågan, men jag tycker att han bör göra det. Han svarar heller inte på frågan om vad han tycker om deras sätt att redovisa sina resultat. Jag frågade inte huruvida kursvärdet hade gått upp eller ned, vilket Kjell-Olof Feldt uppehöll sig vid. Jag är fullt medveten om det mycket förståeliga i att även löntagarfonderna drabbades av en värdeminskning. Men det var inte detta min fråga gällde, utan min fråga gällde vad finansministern ansåg om deras sätt att redovisa denna värdeminskning, för de framställde den ju som en framgång och en vinst. Fru talman! På min fråga om fonderna haft en återhållande effekt på lönebildningen, svarade Kjell-Olof Feldt heller inte. Han svarade inte heller på frågan om varför det behövdes en särskild skatterabatt, om nu fonderna skulle ha en återhållande effekt på lönebildningen. Jag fick heller inte något svar på frågan om han anser att det är rimligt att löntagarfonderna skall kunna gå med förlust och ändå redovisa att avkastningskravet har uppfyllts. När det gäller de små företagen finns det mer och mer som tyder på att de kommer att betala en väldigt stor andel av den totala vinstskatten. Då låter det sig sägas, som finansministern gör, att det beror på att deras belåningssituation är annorlunda och att det inte har att göra med att de är små företag. Men små företag, nya företag och växande företag har en annan finansieringssituation, och det är det som gör att vinstdelningen slår hårdare mot små, växande företag — precis som Per-Ola Eriksson gav många exempel på. Vidhåller finansministern fortfarande att det inte finns något tecken som tyder på att vinstdelningsskatten drabbar de små företagen hårdare? I så fall är det ren strutspolitik vi har diskuterat. Mängder av exempel visar att vinstdelningsskatten slår hårdare mot små och nya företag, att riskvilligt kapital tas från näringslivet i dess helhet för att finansiera köp. Ändå anser finansministern att allting är helt O.K. Det låter sig göras att dra in andra exempel, på andra aktieköpare. Kjell-Olof Feldt kallar visserligen andra för demagoger, men tillåter sig sedan att debattera andra saker än vad debatten gäller. Saken gäller att ni har infört kollektiva löntagarfonder som bygger på tvångssparande av enskilda människors inkomster och småföretagares vinster. Det är det som gör att vi ställer krav på att vi skall kunna ha insyn i hur fonderna fungerar. Vi skall kunna diskutera om de har uppnått de mål som ni påstod att de skulle uppfylla. Det är det som är grunden för min interpellation, att vi nu kan se att inte ens de motiv som ni socialdemokrater angav för att införa löntagarfonder håller. De har ingen återhållande effekt. De uppfyller inte avkastningskravet — det är en sak — men dessutom är deras avkastningskrav meningslöst. De bedriver spekulationshandel. Jag kan bara ta exemplet med Nordfonden, som har förnyat nästan samtliga sina aktieposter sedan årsskiftet. Det är inte långsiktiga placeringar. Det strider mot det motiv som finansminister Feldt själv, i förslaget till löntagarfonder, angav för dem. Jag kan förstå, fru talman, om finansministern väljer att kalla andra för demagoger och sedan inte svarar på de sakliga frågor som ställts i den här debatten. Svar på de frågorna visar nämligen entydigt att löntagarfonderna inte bara är dåliga för Sverige utan också innebär ett misslyckande för den socialdemokratiska regeringen. De har icke uppnått ens de mål som ni själva angav.

Fru talman! Det var egentligen Per-Ola Erikssons inlägg som uppkallade mig till en liten spontan reflexion. Jag tänkte annars inte delta i debatten i stort i den här omgången. Om jag kan förstå att man i moderata samlingspartiet från sina utgångspunkter bekämpar löntagarfonderna, så har jag alltid haft svårt att förstå centerpartiets lika entydigt negativa förhållningssätt — speciellt med tanke på de regionalpolitiska perspektiven, som vi får tillfälle att diskutera utförligare och grundligare senare under våren. Situationen är nämligen den, att regionalpolitiken framöver kommer att ställas inför svåra problem. Det kommer att vara mycket svårt att hävda de nordliga landsdelarnas ställning. De är ju drabbade av åtskilliga strukturkriser — och det gäller långt ner i Bergslagen. Datoriseringen och elektroniseringen kommer att innebära att många arbetstillfällen, inte minst i processoch verkstadsindustrierna, kommer att försvinna, sett på litet sikt. Dessutom har vi det läget att den faktor som ändå har bidragit till att de regionala klyftorna inte har ökat sedan 1965, nämligen de omfattande samhällsinvesteringarna — utbyggnaden av den samhälleliga apparaten — kraftigt har försvagats. Det finns klara stagnationstendenser. Det är inte samma tillväxt på det området som det har varit tidigare. Allt detta samverkar till att en mycket svår situation kan uppstå på sikt. Därför måste varje möjlighet att aktivt gripa in till förmån för utbyggnad och expansion av näringslivet i de nordliga regionerna tas till vara. Det är i det sammanhanget jag menar att löntagarfonderna är klart intressanta. Det har förvånat mig att centerpartiet inte ser detta utan är så entydigt negativt. Man kan naturligtvis säga — och det är en kritik som jag delvis kan instämma i — att löntagarfondernas hittillsvarande placeringspolitik inte har haft den inriktning som man ur de regionalpolitiska aspekterna kanske skulle önska. Men löntagarfonderna är ju ingalunda undandragna demokratiskt inflytande, utan de är institutioner vilkas politik man kan påverka, institutioner som man kan sätta upp vissa politiska riktlinjer för. Därför borde de komma i åtnjutande av positiv uppmärksamhet hos alla dem som vill försvara Norrlands och Bergslagens intressen. Där kan de spela en roll. Det förvånar mig att centerpartiet, som ju i andra sammanhang ivrigt beflitar sig om regionalpolitiken som ett av sina politiska huvudområden, och som ofta med emfas för Norrlands talan här i riksdagen, inte har sett vilken viktig utvecklingsmöjlighet som finns i detta sammahang. Jag tror att det är mycket olyckligt att ni på den här punkten, speciellt ur de regionalpolitiska perspektiven, har solidariserat er med moderaternas negativa hållning.
Fru talman! Till Jörn Svensson vill jag säga att det är just på grund av faran för att löntagarfonderna skulle få en rakt motsatt effekt för regionalpolitiken som vi har reagerat. Först och främst har man ju klargjort från socialdemokraterna, och även från de olika fonderna, att de inte skall användas i regionalpolitiskt syfte. Inte ett enda industriprojekt lär tillkomma med hänsyn tagen till regionalpolitiska motiv. Tvärtom kommer fonderna, som jag sade i mitt tidigare anförande, att innebära att pengar för att finansiera löntagarfondssystemet går från skogslänen, från småföretag, till andra, mer utvecklingsbara regioner och företag. Detta är en omvänd regionalpolitik, detta kan icke centerpartiet ställa upp på.
Fru talman! Jag tror ni i centern här begår ett politiskt misstag — det perspektivet är helt felaktigt. Skall man i framtiden kunna vända utvecklingen i Norrland och hindra de regionala klyftorna från att växa måste en mycket stor och tung faktor kastas in på Norrlands sida. Inga lokala småföretag i världen kommer någonsin att kunna utgöra en sådan faktor i den landsänden. Det måste till en tillförsel av kapital och energi så att säga; där är löntagarfonderna en intressant möjlighet. Men det fordrar naturligtvis att man på sikt delvis förändrar deras inriktning och investeringsmönster. Men det är helt orealistiskt att tro att man genom att avskaffa löntagarfonderna skulle hjälpa Norrland. På sikt blir det tvärtom: då blir man offer för illusioner om att andra krafter, som inte alls räcker till, skall kunna lösa problemen i Norrland.

Fru talman! Jag har ofta tyckt att det är snuddande nära att Gunnar Hökmark missbrukar frågeinstitutet här i riksdagen. När han inte är nöjd med de svar han får på sina ursprungligen ställda frågor hävdar han ofta att han inte har fått några svar alls och antyder — eller mer än antyder — att regeringens talesmän inte har iakttagit de umgängesformer som skall råda här i riksdagen. Gunnar Hökmark har ställt sex frågor till mig — han har fått sex svar på de frågorna. Nu ägnade han en stor del av sin taletid åt att kräva att få veta om jag vidhåller de svar som jag lämnade för 25 minuter sedan. Det är klart att jag gör! Annars hade de inte överlämnats till Gunnar Hökmark i den första omgången. Så en sak till Per-Ola Eriksson. Vi har från regeringens sida aldrig hävdat att löntagarfonderna som enda instrument skulle så att säga spruta sysselsättning över landets olika delar.

Naturligtvis har jag i dag ingen statistik som kan visa resultatet i sysselsättningstermer av fondernas verksamhet. Det torde vara oerhört svårt att någonsin göra det. Men om vi talade om fondernas bidrag till sysselsättningen, så hävdade ni som motståndare till fonderna att den dag de infördes skulle den stora katastrofen — fallande investeringar, flykt av kapital, upphörande av nyetableringar, osv. — inträffa. Så mycket kan vi konstatera att under det år fonderna har existerat har på den reguljära arbetsmarknaden 70 000 nya jobb kommit till, varav 20 000 i tillverkningsindustrin. Under 1984 startades det 25 000 nya företag i Sverige. Under 1984 ökade industriinvesteringarna med 16 96, och de beräknas i år öka med ännu mer. Jag påstår inte ett ögonblick att det är fondernas förtjänst att så har skett. Däremot visar det att hela den oerhört uppblåsta agitationen om att fondernas entré på den svenska aktiemarknaden och i det svenska näringslivet skulle innebära ett ras för investeringar och ett upphörande av all vilja att starta, utveckla och driva företag och öka sysselsättningen, var fullständigt grundlös. Därför tror jag, i likhet med Jörn Svensson, att folk uppe i Norrbotten och i Västerbotten kommer att kunna se löntagarfonderna, tillsammans med allt övrigt positivt som är på väg att hända i svenskt näringsliv och i svensk ekonomi, som det positiva bidrag vi velat göra dem till.

Fru talman! Jag har tidigare utförligt uppehållit mig vid dessa frågor så pass mycket att jag inte behöver gå in i någon ytterligare djupare diskussion med Hans Gustafsson. Mitt syfte med denna interpellation har varit tvåfaldigt. Mitt första syfte var att fästa uppmärksamheten på att programmatiska uttalanden och grundläggande värderingar, som officiellt proklameras, ibland kan råka tillämpas på ett oriktigt eller kanske snett sätt när det kommer till den konkreta verkligheten. Det är inte alltid som kommunalpolitiken stämmer med de egna planerna och programmen. Det bör man kanske ha uppmärksamheten riktad på. Mitt andra syfte var att peka på den delvis nya typ av problemställningar som uppstår i denna sorts områden under den delvis nya samhällsutveckling och de nya samhällsformer som växer fram. Dessa syften har jag uppnått. De har belysts i en, som jag tycker, kritisk men också konstruktiv diskussion. Och det är väl något som jag kan vara nöjd med.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat kommunikationsministern om han tänker vidta några åtgärder för att rätta till det förhållandet att norska lastbilsåkare vid transporter t.ex. mellan södra och norra Norge tar vägen genom Sverige. Sven Henricsson anger att en omständighet som medverkar härtill är att den svenska kilometerskatten är lägre än den norska. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Den svenska kilometerskatten är lika hög för svenska fordon som för norska eller andra utländska fordon. Enligt min uppfattning bör man undvika att diskriminera fordon från andra länder eller från något visst land genom att ta ut högre skatter för sådana fordon än för de inhemska fordonen. Denna ståndpunkt har vi hävdat när andra länder haft för avsikt att ta ut högre skatter för svenska fordon än för inhemska. Jag är därför inte beredd att vidta åtgärder för att särskilt skärpa skatten för norska fordon som används här.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Frågan blev nu så att säga finanspolitisk. Jag hade ju räknat med ett svar från kommunikationsministern. Frågan hade ju i första hand en trafikpolitisk bakgrund. De senaste åren har det skett en nära 50-procentig ökning av den norska lastbilstrafiken enbart inom Östersunds tulldistrikt. Man kan för närvarande uppskatta antalet tunga norska lastbilsekipage till närmare 100 per dygn i Norrlandsövergångarna. Vår ambition i Sverige är att minska antalet sådana tunga ekipage över huvud taget, varvid samhällsekonomiska besparingar bl.a. i form av minskat vägslitage kan ske. Vi får också komma ihåg att vi härigenom minskar t.ex. luftföroreningarna och bidrar till bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Den kraftiga ökningen av norsk långtradartrafik kan ha skilda förklaringar, men utan tvivel måste det spela en roll att det norska långtradarekipaget blir avsevärt billigare att framföra genom Sverige än genom Norge beroende på den lägre kilometerskatten på diesel i Sverige. Det intressanta, herr finansminister, är relationen mellan skattesatsen i Norge och i Sverige. Den är tydligen ägnad att stimulera till ett ökat användande av svenska vägar vid transporter låt mig säga i längsgående riktning. Det rör sig om en skillnad på i runt tal 10 kr. per mil om den norska långtradaren tar vägen genom Sverige. Kan den norska långtradaren också förse sig med norskt dieselbränsle för färden kan man även tjäna på det, för det är billigare i Norge. Man gör härmed en förtjänst på 4 kr. per mil. Allt detta är ägnat att stimulera till att använda de svenska vägarna. Därför finns det ett intresse, som jag ser det i varje fall, att försöka eftersträva ett system som innebär att den här inomnorska varudistributionen kommer att ske på riktiga grunder och inte medför ökad trafik med norska ekipage på svenska vägar i konkurrens med svenska åkerier. Det finns exempel på att man från Norge beger sig till Sverige på grund av de jämförelsevis låga avgifterna i Sverige. Man får hyfsade fraktvillkor, och så utför man transporter i konkurrens med svenska åkerier utan att det egentligen finns någon konkurrensjämlikhet. Det här är inte en rimlig ordning. Jag tycker att det borde finnas några möjligheter att harmonisera villkoren för nordisk åkerirörelse.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har, med anledning av att s.k. envägsspeglar har installerats i den nya terminalbyggnaden vid Kungsängens flygplats i Norrköping, frågat mig vid vilka tillfällen tullpersonalen använder sig av denna typ av dold övervakning och om jag vill medverka till att detta förfarande, som enligt Elisabeth Fleetwood inte förefaller stå i överensstämmelse med svensk rättsuppfattning, upphör. Det s.k. envägsglas som Elisabeth Fleetwood nämner finns hos tullens expedition i ankomsthallen för att tullpersonalen skall kunna sköta sina sysslor på expeditionen samtidigt som passagerartrafiken från utlandet skall kunna observeras utan att personalen nödvändigtvis behöver lämna expeditionen. Det är alltså fråga om ett rationellt sätt att bedriva tullkontroll när det behövs med hänsyn till den personalstyrka som finns att tillgå och de arbetsuppgifter som skall fullgöras. En kontroll i dessa former är inte otillåten enligt svensk lagstiftning. Jag har också svårt att tro att passagerare som kommer hit från utlandet skulle vara omedvetna om att tullen här liksom på andra håll i världen utövar kontroll vid gränsen. Jag kan därför inte se något olämpligt i att kontrollen sker som på flygplatsen i Norrköping, men resenärerna bör upplysas om att sådan kontroll förekommer. Jag har erfarit att tullmyndigheterna kommer att sätta upp anslag om detta.

Herr talman! Inför denna vädjan föll jag till föga. Jag har nämligen en sak att säga beträffande integritetsproblemet i just detta fall. Jag tror i och för sig att det är helt riktigt att vi inte vid något tillfälle skall få vara utsatta för dold övervakning, dvs. att vi skall vara medvetna om att sådan övervakning kan förekomma. Men jag vill understryka att det i detta fall är fråga om människor som befinner sig i vad man kallar ett tullfilter. De är alltså medvetna om att de passerar gränsen till Sverige och att det i samband med detta förekommer och skall förekomma tullkontroll. De bör således vara medvetna om att det i en eller annan form pågår tullkontroll. Sker den på det sättet att en tulltjänsteman observerar personen i fråga genom ett sådant här fönster och man upplyses om att så kan ske, anser jag inte att det föreligger någon risk för integritetskränkning — om man inte är oerhört känslig för varje form av observation från någon annan mänsklig varelse.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om jag kan garantera att regeringen inte avser att skärpa avdragsbegränsningen under kommande mandatperiod. Som jag anförde i mitt tidigare svar i samma ämne är någon skärpning av avdragsbegränsningen inte aktuell. Men detta innebär inte att jag är beredd att ge Bo Lundgren någon garanti för att det inte kan komma att vidtas någon förändring av beskattningen av fysiska personer som kan påverka värdet av underskottsavdragen.

Herr talman! Jag vill en gång för alla ordentligt klara ut vad jag sade i den intervju som Bo Lundgren nu i åtskilliga sammanhang har felciterat å det grövsta. Jag sade: Om det i framtiden blir fråga om att ytterligare sänka marginalskatterna anser jag att denna sänkning av marginalskatterna, liksom hittills, bör kombineras med en begränsning av underskottsavdragens skattemässiga värde. Under denna förutsättning har jag alltså diskuterat önskvärdheten av en begränsning av underskottsavdragens värde. Eftersom regeringen icke kan binda sig för några ytterligare skattesänkningar under den kommande mandatperioden — i motsats till moderaterna, som anser att de kan binda sig för skattesänkningar på 23 miljarder kronor — kan jag heller inte binda mig för vad som skall inträffa med underskottsavdragen. Men så mycket kan jag säga som att jag aldrig har talat om en isolerad begränsning av underskottsavdragens värde utan samtidiga förändringar av skatteskalorna. Det är orimliga utfästelser som Bo Lundgren vill att politiska partier i dag skall göra. Antag att vi sänker marginalskatterna utan att göra någonting annat. Då begränsas också underskottsavdragens skattemässiga värde. Moderaterna har t.o.m. funnit anledning att klaga över att så skulle ske. Slutligen: Vi lovade aldrig i 1979 års valrörelse att vi inte i något avseende skulle ändra på beskattningen för villaägare. Vi lämnade aldrig något sådant fribrev. Det gjorde däremot övriga partier. Jag råder Bo Lundgren att i framtiden vara något mer noggrann med kontroll av fakta. Annars kan han börja imitera sin partiledare, och det blir ingen vacker syn.

Herr talman! Får jag bara på en punkt protestera mot den beskrivning som gavs av effekterna av 1982 års skattereform. Merparten av landets villaägare fick en skattesänkning netto, räknat efter nedtagningen av marginalskatt och skatteskalor och inberäknat t.ex. skärpning av underskottsavdragen. Det var Bo Lundgren och hans partikamrater som i en fullständigt besinningslös kampanj försökte skrämma upp landets villaägare inför 1982 års val, till stor skada inte minst för de två stackars partier som ni nu försöker locka in i en ny regering. De fick betala dyrt för den skrämselkampanjen. Sedan visade det sig att ni ljög i den kampanjen. Försök inte upprepa det nu igen inför 1985 års val. Det skulle skada er mer än någon annan.

Herr talman! Bo Lundgren hävdar att han säger sanningen om 1982 års skattereform. Han påstår att denna reform, sett till nettot, skulle ha inneburit en skatteskärpning. Sanningen är att reformen har medfört en skattesänkning för de svenska hushållen med sammanlagt över 20 miljarder kronor. Jag förstår inte varför sådana uppenbara osanningar skall behöva framföras i Sveriges riksdag.

Herr talman! Bigitta Hambraeus har frågat mig vad jag ämnar göra för att förhindra att föda och foder utsätts för giftiga avgaser under torkningsprocessen och att sådana produktd för lagring är nödvändig i Sverige och sker enligt uppgift till ca 90 26 med indirekt verkande varmluftstorkning. Till en mindre del förekommer varmluftstorkning genom direktuppvärmning med luft och förbränningsgaser eller hetluftstorkar. Enligt uppgift från livsmedelsverket kan användning av direktverkande torkning innebära risk för att produkter kan förorenas av förbränningsprodukter, bl.a. av cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten. Dessutom kan nitrosaminer bildas genom reaktion mellan nitrösa gaser och vissa ämnen i livsmedel. Jag har i den nyligen framlagda propositionen om livsmedelspolitiken framhållit att konsumenterna skall ha tillgång till livsmedel av god kvalitet. Kvalitetskraven är också viktiga för dem som producerar livsmedlen. En grundläggande princip är att man skall tillämpa metoder som är oskadliga från hälsosynpunkt. Enligt min mening kan den aktuella metoden för torkning av spannmål starkt ifrågasättas. Jag avser att föreslå regeringen att ge livsmedelsverket och lantbruksstyrelsen i uppdrag att närmare utreda verkningarna av metoden och att föreslå de åtgärder som kan behövas. I uppdraget skall också ingå att överväga behovet av åtgärder i fråga om importerade produkter.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

När jag först fick reda på att det faktiskt är vanligt i världen och också förekommer i Sverige att man torkar vallfoder, brödsäd och även mjölkpulver med avgaser trodde jag inte att det var sant. Det var centerpartisten Jerry Harrysson i Dalarna som lämnade in en motion till vår distrikststämma om detta. När jag skulle ta reda på fakta bakom den motionen och ringde till Malmöhus läns lantbruksnämnd och senare även till livsmedelverket och fick reda på att det förhöll sig så här, trodde jag inte att det var sant. Men det stämmer alltså, och jag skulle tro att detta var en lika stor överraskning för jordbruksministern. Den här torkningsmetoden innebär att benspyrenhalten i vete kan öka 87 ända upp till 130 gånger, om man inte har en ordentlig inställning utan att en sotande flamma kan förorena vetet. Man torkar mjölkpulver, och därvid är risken stor att det bildas nitrosaminer, dvs. starkt cancerframkallande ämnen, också i modersmjölksersättning. Det är fullkomligt upprörande. Det framgår inte av mitt material om detta förekommer också här i Sverige eller om det enbart är i utlandet, men det måste vi naturligtvis ta reda på. Det är riktigt som jordbruksministern säger att vanligast är när det gäller spannmål och brödsäd att man inte använder sådana metoder att avgaserna direkt blandas in. Jag har emellertid fått uppgifter om att när det gäller vallfoder är den vanligaste metoden också i Sverige att genom hetluftstorkar direkt blåsa in avgaserna. Det innebär att den föda som våra kor får blir starkt förorenad. Det är stor risk att dessa föroreningar utfälls i den mjölk som vi sedan dricker och att de även utfälls i köttet. Det står i svaret att en undersökning skall företas, som leder till att man inte får torka brödsäd enligt denna metod. Min fråga till jordbruksministern lyder: Kommer denna undersökning också att gälla vallfoder, mjölkersättning och i övrigt det som jag har tagit upp här?
Herr talman! Undersökningen kommer att omfatta metoden som sådan.

Herr talman! Det står i svaret att undersökningen skall gälla metoder för torkning av spannmål. För klarhetens skull vill jag gärna få bekräftat att undersökningen över huvud taget gäller metoder att torka vallfoder, mjölkersättning osv. Kommer undersökningen att omfatta allt detta?

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att motverka den ökade kvävegödsling som blir följden av statens jordbruksnämnds beslut att ändra kvalitetsbetalningen för vårvete. Proteinhalten i den svenska veteskörden har under senare år sjunkit. Den sänkta proteinhalten har medfört försämrad bakningsförmåga, vilket i sin tur lett till ökad import av högproteinvete och svårigheter att sälja det svenska veteöverskottet på världsmarknaden. Jordbruksnämnden har mot denna bakgrund beslutat öka proteinbetalningen för kvalitetsvete, dvs. vårvete. Det är från miljöskyddssynpunkt viktigt att kväveföreningar till vatten och luft begränsas. Den ändrade prisregleringen kan medföra ökad kvävegödsling, dock inom en relativt begränsad areal för vårvete. Med anledning därav har lantbruksstyrelsen efter samråd med lantbruksuniversitetet och naturvårdsverket utarbetat preliminära riktlinjer för kvävegödsling vid veteodling. Hänsyn har därvid tagits till miljöskyddet. Frågan uppmärksammas också i anslutning till de allmänna gödslingsråd som är under utarbetande. Frågan om kvävegödslingen följs således noga. Det är angeläget att frågan om proteinhalten i spannmål och användningen av kvävegödsel löses genom forskning och växtförädling. Därför ingår denna fråga som en viktig deli de program för forskningsoch utvecklingsarbete om alternativa produktionsformer som regeringen uppdragit åt skogsoch jordbrukets forskningsråd att utarbeta.
Herr talman! Eftersom det på dagens talarlista finns tre frågor i rad från mig till jordbruksministern, vill jag föra diskussionen från min bänk för att vinna litet tid. Jag tackar för svaret och konstaterar samtidigt att det ibland förefaller som om man i fråga om jordbruksproduktionen förordar kvantitet i stället för kvalitet. Nya sorter tas fram som ger ökad avkastning. Men därmed krävs också ökade insatser på gödslingssidan. Ett exempel på det är just vårvetet, som vi diskuterar här i dag. Handelsgödseln i jordbruket ger många miljöproblem. Näringsämnen utlakas lätt i vattendrag, sjöar och kustvatten. Det innebär igenväxning, algblomning och fiskdöd. Vidare kan förhöjda nitrathalter påverka grundvattnet och göra dricksvattnet otjänligt. Det kadmium som finns i gödselämnena är också en risk. Folkpartiet har ställt sig bakom den lag som gör det möjligt att förklara vissa områden som katastrofområden beträffande vilka föreskrifter om användningen av bl.a. handelsgödsel kan ges. Vi har i det sammanhanget begärt att de medel som inflyter genom handelsgödselavgiften bl.a. skall användas till ökad forskning. Riksdagen har ställt sig bakom vårt yrkande. Jag frågar således jordbruksministern: När kommer det förslag om hur handelsgödselavgifterna skall användas? Hur kommer det att bli i fortsättningen? Kommer det rekommendationer om en ökad gödsling också när det gäller kornet? Jordbruksministern hänvisar här till den rådgivning som skall komma. Men såvitt jag förstår innebär det här att man föreslår en ökning med 10 96 av handelsgödselgivorna. Dessutom förs det ju diskussioner om att även kornet skall komma i fråga. Enligt min uppfattning är den här spiralen av åtgärder oroväckande. Först ökar kvantiteterna. Sedan kommer man i fatt när det gäller kvaliteten. Därefter blir det kanske möjligt att med nya sädessorter ytterligare öka kvantiteten. Då blir det kanske återigen aktuellt att öka gödslingen. Är det inte så, jordbruksministern, att det också måste få komma in ett miljömål i jordbrukspolitiken? Jag kan förstå att den enskilde brukaren följer lantbruksnämndernas rådgivning om gödsling. Han vill ju ha så stort utbyte som möjligt. Men konsekvenserna i fråga om miljöhänsyn måste också vägas in. Mina kompletteringsfrågor med anledning av svaret, som jag ännu en gång tackar för, är sålunda: Hur blir det med handelsgödselavgifterna i det här sammanhanget? Kommer det några förslag om forskning och rådgivning — forskning om nya sorter och rådgivning om hur gödslingen ytterligare kan minska? Är det rimligt att den pågående utvecklingen med ökad gödsling skall få fortsätta? Måste det inte komma till ett miljömål som kan tillämpas när det gäller jordbrukspolitiken?
Herr talman! Det är helt riktigt, som Lars Ernestam säger, att man hitintills i litet för hög grad har sett till kvantiteten i stället för till kvaliteten. Det är angeläget att detta uppmärksammas mera både inom forskningen och inom växtförädlingen och gärna också när det gäller sortvalet. Det bör kanske också sägas att ökad tillförsel av handelsgödsel kväve. Det finns trots allt ett motsatsförhållande på detta område. Just därför satsar vi nu på forskning, och ett betydande projektarbete är på gång i det sammanhanget. Jag kan nämna att det för SLU:s vidkommande bedrivs ett brett upplagt projekt kallat Åkermarkens ekologi, organismernas roll i kvävets kretslopp. I detta projekt, som finansieras av flera forskningsråd, SLU och naturvårdsverket, satsas under åtta år ca 17 milj.kr. En rad av dessa projekt har just den innebörden som vi nu diskuterar, och jag kan försäkra att frågeställningen är ordentligt uppmärksammad i dag. Forskningsprojekten är finansierade. Jag återkommer när det gäller frågan om utnyttjandet av handelsgödselpengarna, som jag förstod att Lars Ernestam syftade på.
Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att det inte är fråga om någon automatisk utlakning. Det är, precis som jordbruksministern sade, vid speciella tillfällen, med nederbörd eller annan yttre påverkan, som de viktigaste utsläppen kan inträffa. Jag har sett förslaget till rådgivning beträffande gödsling vid veteodling. Där föreslås onekligen en ökning av kvävegödslingen med ca 10 96. Jag tror inte att det blir något resultat om man inte på allvar börjar diskutera hur vi kan få fram andra sorter som inte automatiskt medför en ökad gödsling. De projekt som jordbruksministern nämner är i och för sig bra, och det är bra att de är finansierade. Men när kommer redovisningen av förslaget om hur handelsgödselavgifterna skall användas? Hittills har det bara kommit allmänna deklarationer.
Herr talman! På den senaste frågan har jag svarat att jag återkommer till riksdagen med redovisning. Jag kan inte nu säga exakt när det kommer att ske. Jag kan försäkra Lars Ernestam att det inte råder någon motsättning mellan oss. Lars Ernestam försöker att till varje pris ge intryck av att vi inte uppmärksammar denna problemställning, men det är fel. Denna fråga är mycket uppmärksammad, och vi har dragit i gång dessa projekt, som är finansierade. Från den utgångspunkten behöver Lars Ernestam inte känna någon oro för att vi skulle brista i uppmärksamhet när det gäller detta problem.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag vill medverka till ett jaktförbud på lodjur i mellersta och södra Sverige. Naturvårdsverket kommer senare i år att lämna förslag till regeringen om ändrad jakttidsförordning, vilken avses gälla under tiden från den 1 januari 1986 t.o.m. hela år 1988. Enligt vad jag erfarit kommer naturvårdsverket med hänvisning till den svaga lodjursstammen att föreslå att den allmänna jakttiden för lo i mellersta och södra Sverige skall avskaffas. Jag är för egen del beredd att medverka till att detta förslag genomförs.
Herr talman! Jag är nöjd med jordbruksministerns svar. Räkningar visar att stammen, som tidigare uppgick till 500-800 lodjur, nu är nere i 200 djur i hela landet. Därför är det tillfredsställande att jordbruksministern redovisar detta svar här i dag.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig när jag avser att ställa anslag till förfogande för de beslutade åtgärderna i sjön Hjälmaren. Riksdagen godkände i maj 1980 att statligt stöd lämnas till fortsatt utredningsoch projekteringsarbete för en ändrad vattenhushållning i Hjälmaren och därmed förenade åtgärder. Sedan detta arbete slutförts pågår nu tillståndsprövning enligt vattenlagen. Med avseende på tillståndsprövningen består projektet av dels ändrade vattenhushållningsbestämmelser, dels vissa åtgärder i Eskilstunaån. Tillstånd till åtgärderna i Eskilstunaån har lämnats av vattendomstolen. Frågan om ändrad vattenhushållning skall prövas av regeringen. Den frågan bereds för närvarande i regeringskansliet. En ändring av vattenståndsförhållandena i Hjälmaren berör flera viktiga samhällsintressen såsom jordbruks-, naturvårds-, friluftslivsoch fiskeintressen. Inte minst angeläget är det att klarlägga vilka långsiktiga konsekvenser en ändring kan medföra för naturvården och fisket. Det är därför viktigt att det föreslagna projektets olika delar blir föremål för en samlad bedömning. Det finns nu underlag för en sådan bedömning, och frågan om ändrad vattenhushållning kan därför avgöras av regeringen. När detta avgörande föreligger, kommer en slutlig prövning att ske av frågan om finansieringen av kostnaderna för åtgärderna.
Herr talman! Jag tackar också för detta svar, som i vissa avseenden är tillfredsställande. Som jordbruksministern sade beslutade riksdagen 1980 om ändrad vattenhushållning i Hjälmaren. Bl. a. skulle Eskilstunaån rensas, och de utslitna dammluckorna vid Hyndvad skulle bytas ut. På det sättet skulle en jämnare vattennivå uppnås i Hjälmaren. Staten skulle, enligt en plan som redovisades i den proposition enligt vilken riksdagen fattade beslut, ställa anslag till förfogande. Socialdemokraterna hade i opposition gått emot propositionen. Men när jag i en frågedebatt 1982 frågade jordbruksministern om han avsåg att fullfölja propositionen blev svaret ja — och det var jag mycket tacksam för. Sedan 1982 har mycket hänt, och jordbruksministern har redovisat en hel del av detta i dag. Länsstyrelsen i Örebro län har kallat representanter från grannlänen till en sammankomst för att bilda en grupp som skall ha tillsyn över de frågor som rör Hjälmaren. Vattenförbundet är formellt inte bildat än. Vi väntar att det skall bli en stor vårflod, och dammluckorna är helt utslitna. Det kan alltså inträffa en katastrof. Jag vet att länsstyrelsen i Örebro har ansökt hos departementet om pengar för att kunna vidta de mest angelägna åtgärderna. Hur blir det? Kommer man att ställa resurser till förfogande? Gäller fortfarande jordbruksministerns klara ja som jag fick redan 1982?
Herr talman! Jag vill beträffande detta ärende gärna säga att jag för min personliga del tycker att man skall visa mycket stor varsamhet när det gäller att vidta åtgärder som får effekt på våra sjöar och vattendrag. Vad man skall ta med i beräkningen är den långsiktiga effekt som vi kan få av denna typ av reglering. Om vi tänker på framtiden, tror jag att det finns det stor anledning att vara utomordentligt rädd om våra sjöar, eftersom det fortlöpande pågår en form av igenväxning som det gäller att på olika sätt motverka. Debatten handlar å ena sidan om de åtgärder som vi bör genomföra för att skydda den torrläggning som redan har skett runt Hjälmaren, å andra sidan om vilken långsiktig nytta vi kommer att ha av torrläggningen och vilken långsiktig effekt den kommer att få på själva sjön. Detta har gett mig anledning att vara utomordentligt noggrann i bedömningen av dessa åtgärder, och jag har därför avvaktat de hittills gjorda utredningarna för att ordentligt kunna pröva ärendet, vilket jag avser att göra under våren.
Herr talman! Det är tillfredsställande att den prövningen blir gjord redan under våren. Det är riktigt som jordbruksministern säger att man skall väga in en lång rad aspekter, och det är också vad jag gjort i en motion där jag begärt ett åtgärdsprogram för Hjälmaren. Den motionen har avslagits. Men jag finner det tillfredsställande att länsstyrelserna också går in för att bilda en samlingsgrupp och diskutera Hjälmaren ur olika aspekter. Det som är akut är att dammluckorna vid utloppet är utslitna och att det kan bli en katastrof som kan drabba orter liggande nedanför Hjälmaren om inte anslag ställs till förfogande, så att man kan göra de upprensningar som behövs och klara de dammproblem som föreligger.
Herr talman! Vad beträffar den senare punkten har Hjälmareutredningen också tittat på riskerna för haveri i det här sammanhanget, och har — i varje fall såvitt jag kan se av det som jag fått ta del av — inte bedömt dessa risker vara så överhängande som Lars Ernestam vill göra gällande.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Det sägs att nästan samtliga nitar i vissa av dessa luckor är bortrostade. Här står alltså uppgift mot uppgift.

Herr talman! Nina Jarlbäck har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att få fram ytterligare fakta i frågan om eventuella risker för fosterskador vid Sven Munke har frågat statrådet Sigurdsen hur hon tänker stilla oron bland de kvinnor som har bildskärmsarbete och om hon avser att föreslå en ny utvärdering av det material som finns. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara båda frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Regeringen följer noga forskningen kring eventuella risker för graviditetsstörningar i samband med bildskärmsarbete. För att ge regeringen en bred och allsidig information i frågan anordnade jag nyligen en hearing med en rad forskare. Vid denna hearing framgick att det vetenskapliga underlaget på detta område fortfarande är otillräckligt. I de studier som har genomförts i Sverige och i andra länder har man inte kunnat påvisa att det föreligger ett orsakssamband mellan bildskärmsarbete under graviditet och missfall eller missbildningar hos de födda barnen. Som flera forskare framhöll betyder detta emellertid inte att ett sådant samband kan uteslutas. Det är därför ytterst angeläget att forskningen på detta område intensifieras. Såväl arbetarskyddsstyrelsen som socialstyrelsen planerar att gå vidare och följa upp de undersökningar som har gjorts. Även i andra länder, t.ex. i USA, finns långtgående planer på omfattande studier över effekterna av bildskärmsarbete på graviditet. I detta sammanhang vill jag också informera om att socialstyrelsen för närvarande håller på att bearbeta resultaten från en registerstudie över graviditetsutfallet under åren 1980-1983 bland samtliga kvinnor anställda vid landets försäkringskassor. Resultatet av studien beräknas kunna publiceras inom kort. Jag har stor förståelse för och respekterar den oro och osäkerhet som många gravida kvinnor känner som i dag arbetar framför bildskärm. Att vi i dag har otillräckliga kunskaper på området är en klen tröst för dessa kvinnor. Jag planerar därför att under våren ta kontakt med arbetsmarknadens parter för att diskutera möjligheterna att avtalsvägen ge kvinnor som arbetar vid bildskärm och som önskar det rätt till omplacering i samband med graviditet. Jag anser att jag härmed besvarat de till mig ställda frågorna.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden och skälet till min fråga är den Källénska utredningen, som presenterades för en tid sedan och som har blivit mycket diskuterad och framför allt kritiserad. Andra undersökningar — både i Sverige och nu senast i Japan — bekräftar att det finns all anledning att fortsätta, men framför allt att skynda på, forskningen. Som lekman är det naturligtvis svårt att ta ställning i vetenskapliga tvister. Jag är därför glad över att arbetsmarknadsministern den senaste tiden, och nu inför riksdagen, markerat sin inställning, att ta framför allt kvinnornas oro på allvar. Inställningen visar att omsorgen om människors hälsa går före ekonomiska intressen. Jag tolkar arbetsmarknadsministerns svar så, att man från regeringens sida är beredd att kraftfullt stödja den fortsatt forskningen. Min förhoppning är också att forskningen kommer att omfatta både Nr 119 bildskärmarna och hela arbetssituationen kring bildskärmarna samt att 3 B - Tisdagen den statistikoch enkätundersökningar kompletteras med undersökningar ute på 16 april 1985 arbetsplatserna och även med direktkontakter med de yrkesgrupper som arbetar vid bildskärmarna. Om risken för fos
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag har egentligen redan fått ett svar. När jag lyssnade på morgonekot den 9 april kunde jag konstatera att den oro som finns bland kvinnor ute på arbetsmarknaden är befogad. Jag vill i det här sammanhanget ta upp en annan fråga. Det gäller bedömningen av forskningen, de undersökningar som är planerade och de undersökningar som är gjorda. Det finns en miljon människor — huvudsakligen kvinnor — som arbetar med bildskärmar. När den ena rapporten efter den andra — inte bara i Sverige utan också i Japan och i USA -— visar att det är något som är sjukt på det här området, då kan man förstå att oron är befogad. Den blir inte mindre när man betänker att den sakkunnige professor som socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen har använt sig av har gjort en del märkliga bedömningar på liknande områden. Jag kan som exempel nämna BT-Kemi i Teckomatorp, där man fick en förhöjd missfallsfrekvens medan fabriken var i gång — en frekvens man inte haft tidigare och inte heller senare. Socialstyrelsen använde sig då av denne professor som skulle göra en bedömning. Det fanns inget samband, sade han. Detta innebar att de ansvariga för BT-Kemi-fabriken blev friade i hovrätten. Ett annat exempel gäller den hormoslyrbesprutning som förekom i norra Värmland för en del år sedan. Något år efteråt förekom det att barn föddes med ryggmärgsbrock, och det föddes barn utan armar. Befolkningen i området trodde att detta hade samband med besprutningen, som hade skett vårdslöst och från flygplan. Samme professor förklarade att det inte fanns något samband. Man blir litet betänksam när man vet att denne professor en gång i tiden var sakkunnig när det gällde att utröna neurosedynets skadeverkningar. Det gällde 100 eller 104 barn som föddes med missbildningar. Samme professor förklarade att det inte fanns något samband. Det är med anledning av detta jag tycker att det är angeläget att en så bred forskning som möjligt kommer till stånd och att man använder sig av neutrala experter när man skall göra sådana bedömningar.

Herr talman! Jag skulle vilja säga att alla de uppgifter som stått i pressen om vad professor Bengt Källén har gjort och inte gjort tidigare faktiskt inte står i överensstämmelse med verkligheten. Kanske borde de kontrolleras noggrannare innan de upprepas från riksdagens talarstol. Jag skulle för säkerhets skull vilja läsa upp slutsatsen i den rapport som Bengt Källén har lämnat om just arbetet med frågan om dataskärmar och 95 graviditet. Det står så här: ”Deistudien iakttagna effekterna talar ej för att någon ogynnsam effekt av dataskärmsarbete på graviditetsutfall finns men utesluter givetvis ej heller en sådan effekt, kanske rimligen i så fall på grund av de med dataskärmsarbetet samvarierande faktorerna stress och rökning. Vad gäller spontana aborter har ingen påvisbar riskökning kunnat demonstreras i samband med dataskärmsarbete. Vad gäller missbildningar finns inga tecken på någon specificitet i missbildningstyp, vilket talar mot att dataskärmsarbete kan utöva en missbildningsframkallande effekt.

Det som sades vid den hearing som regeringen anordnade den 9 april togs upp stenografiskt av en del av riksdagens stenografer. Efter det att vi på sedvanligt sätt har skickat ut protokollet för justeringar — om man vill göra justeringar, t.ex. i vad gäller ordval, på samma sätt som riksdagsledamöter har möjlighet att göra sådana — kommer vi att distriubuera materialet så att allmänheten kan läsa vad både Bengt Källén och andra forskare sade vid denna hearing. Det är, som Nina Jarlbäck sade, viktigt att se på helhetssituationen. Det är mycket viktigt att man tar hänsyn till kvinnor som är gravida och har stressiga arbeten. Jag kan redovisa att det i maj kommer att publiceras en doktorsavhandling som handlar om just stress och graviditeter, visserligen inte speciellt i samband med bildskärmsarbete, men eftersom stress hör till hela området har den betydelse. När det gäller bildskärmsarbete finns det också väldigt många andra saker som det har resonerats om. Vad har det för effekter på huden, synen osv.? Det pågår på arbetarskyddsstyrelsen ett omfattande arbete även på dessa områden.
Herr talman! Jag vill bara tala om för arbetsmarknadsministern att jag inte har skaffat denna information via dagspressen. Och jag är mycket väl medveten om hur saker kan vinklas på olika sätt. Jag känner till uppgifterna från mitt arbete i miljöoch hälsoskyddsnämnden. Där har vi också samarbetat med den nämnde professorn, och vissa svårigheter har uppstått. Vi fick senare tillkalla en utländsk konsult, som kom fram till helt motsatta resultat. Jag har varnat för att man hänger upp forskningsresultat och undersökningar på en enda person — och man skall inte göra det på en person som har funnits med i så många sammanhang där man efteråt har visat att hans sammanfattningar har varit direkt felaktiga.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om följande uppgifter avseende den procentuella arbetslösheten i Sverige hämtade ur OECD Economic Outlook nr 36 är korrekta. I vad gäller helårssiffrorna är dessa uppgifter korrekta och överensstämmer med arbetskraftsundersökningarna. OECD:s uppgift om en arbetslöshet på 3,2 Yo andra kvartalet 1984 avser ett säsongsrensat värde. Regelmässigt ligger arbetslösheten som lägst under vårmånaderna. Den faktiska arbetslösheten under andra kvartalet 1984 var 2,8 2o. För helåret 1984 var arbetslösheten 3,1 IX.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag ställde denna fråga för att få litet balans i den debatt som nu har blossat upp. Man blir av och till informerad av majoritetspartiet om att ”vi har lyckats med arbetsmarknadspolitiken”. Då tror ju var och en att vi har ett mindre antal människor utan arbete än vi hade under den tid då Sverige regerades av borgerliga majoriteter. Nu får vi i dag ett klart besked av statsrådet Leijon — att så inte är fallet. Det hade varit lämpligt att hon kontaktat sitt partis PR-avdelning, så att den inte hade fortsatt att basunera ut dessa mängder av felaktiga besked som i dag lämnas i massmedia. Sanningen är ju att hur man än vänder på statistiken, så är det helt uppenbart att vi har ett större antal arbetslösa i dag än vi hade under den tid då Sverige regerades av borgerliga majoriteter, mellan 1976 och 1982. De som påstår att detta är moderatpropaganda kan läsa LO-Tidningen, nr 10 år 1985. Det kan icke vara någon uppbygglig läsning för statsrådet Leijon. Det är något ytterst egendomligt med de siffror som statsrådets parti kämpar för att komma ner till. År 1980 var de uttryck för djupaste misär. Då sade man i propagandan att borgerliga partier medvetet, kallt och beräknande ville driva ut svenska folket i den kyliga arbetslösheten. Samma siffror 1985 skall alltså betecknas som höjden av framgång. Man säger att socialdemokraterna är på rätt väg — och jag skall inte förneka att de är på rätt väg. Det beklagliga som har hänt är att de har monterat sin växellåda fel, så att man kör med full fart åt fel håll.

Herr talman! I det material som jag har sett från mitt partis PR-avdelning finns inga falska uppgifter om arbetslösheten. De siffror som jag nyss redovisade — och som fanns med i Sten Anderssons i Malmö fråga — visar att den borgerliga regeringen 1976 tog över ett land med en arbetslöshet på 1,6 20. När man sedan lämnade över igen till socialdemokraterna, hade man en arbetslöshet på 3,1 90. Vad den borgerliga politiken innebar var att man 1982, när vi återtog regeringsmakten, var inne i en utveckling med en drastisk ökning av arbetslösheten. Vi är på väg ner nu igen, vi är på väg att rätta till utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker, och sysselsättningen ökar. Mellan första kvartalet förra året och första kvartalet i år ökade antalet sysselsatta med 55 000.

Utvecklingen är alltså på rätt väg. Det är lättare att öka arbetslösheten än att minska den. Vi tog över efter en borgerlig politik som startade med en arbetslöshet på 1,6 20 och som lämnade över, när den slutade, med en arbetslöshet på 3,1 20.

Herr talman! Vi får hoppas att statsrådets sista förmodan inte kommer att besannas. Jag noterar bara beträffande den politik som i dag har betecknats som mycket framgångsrik — och som enligt siffrorna för mars 1985 har resulterat i 2,9 90 öppet arbetslösa — att vi i mars 1982 hade samma siffror, men att man då talade om den djupaste misär och det största elände. Jag säger som Nils Ferlin: ”Gud må förlåta mej somliga rader” — jag kan trots allt inte underlåta att påstå att statsrådet här talar mot bättre vetande. Om det sedan sker medvetet eller ej får bli en sak mellan henne och hennes samvete. Siffrorna för 1979, 1980 och 1981, som mycket starkt kritiserades av fru statsrådet och hennes partikolleger, var betydligt lägre än de siffror som redovisas i dag. Det går icke att prata bort. Låt mig slutligen säga att vi skall hoppas att det inte dröjer 44 år tills vi får en ny sorts regering i Sverige. Låt mig be en stilla bön om att det handlar om bara ett fåtal månader fram till dess att vi hamnar i den trevliga situationen.

Herr talman! Tore Nilsson har bett mig redogöra för regeringens syn på utformningen av postservice i glesbygd. Genom postkontor och lantbrevbärare får så gott som samtliga invånare i vårt land daglig postkassaservice. Regeringen anser att denna höga täckningsgrad bör bibehållas. Om servicen i det enskilda fallet skall ges genom ett fast postkontor eller av en lantbrevbärare bör det emellertid vara postverkets sak att besluta om. Successiva förändringar är nödvändiga, exempelvis till följd av befolkningsförändringar. Postverket har under de senaste 25 åren kraftigt byggt ut lantbrevbäringen. Utbyggnaden har skett under god ekonomi för postverket samtidigt som servicen både till hushåll och företag har förbättrats.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för att han svarade, men givetvis är jag inte nöjd med svaret. Jag har många gånger samtalat med Curt Boström och ofta tyckt att hans svar har varit kloka och fyndiga, men jag måste verkligen ifrågasätta huruvida det är ett genomtänkt besked som Curt Boström i dag lämnar till mig. Jag vill inte bestrida att det kan ligga någon sanning i det som i svaret sägs om att alla får sin post och att det lämnas service. Att postverket har god ekonomi är en sak. Men hur blir det för människorna i de bygder som drabbas av indragningarna? I brist på en karta att hänvisa till vill jag säga följande beträffande bakgrunden till min fråga. I Nordmalings kommun finns två poststationer i inlandet, Norrfors och Nyåker, som nu hotas av indragning. Det är fråga om bygder som redan förut har ganska många problem. Befolkningen i bygden tror faktiskt att den begriper de här frågorna. I Norrfors har man bildat den s.k. Norrforsgruppen, som har vänt sig till oss och även till postverkets ledning och försökt förklara hur det ligger till. Jag hade trott att kommunikationsministern skulle kunna ha en annan syn på de här frågorna än den som postverket tydligen har. Norrforsbygden har gjort stora ansträngningar för att vända en mycket olycklig trend, och det har sett ut att lyckas. Man har startat Norrforsbygdens AB, som till sommaren skall öppna ett industrihus. Man har också fått positiva besked från somliga intressenter, som skulle kunna tänka sig att här börja en verksamhet. Beskedet att posten skall läggas ned är i detta sammanhang oerhört negativt. Jag menar att sådana manipulationer för att förbättra postverkets ekonomi är mycket tvivelaktiga ur samhällssynpunkt. Framför allt är de inte något uttryck för demokrati. Man lyssnar inte på människorna i bygden. Om man tänker mycket litet på den enskilde, blir det inte någon rättvisa och jämlikhet människor och bygder emellan. Det kan ju hända att posten tjänar någon krona på detta. Men om det ställs mot de allmänna förlusterna för de människor som haft glädje av denna poststation och för bygden, som kanske kan komma att betraktas som negativ av dem som tänkt starta verksamhet där, blir frågan om vi kan vara nöjda med en sådan här indragning. När jag nu gratulerar Curt Boström till hans nya post i Norrbotten, vill jag samtidigt gratulera Norrbotten. Jag tror att Curt Boström innerst inne har ungefär samma uppfattning som jag — jag är djärv nog att säga det. Vi skall försöka göra någonting vid sidan av det vi kan göra i riksdagen. Arne Nygren har skrivit till postverket, och det är fler som kommer att göra det. Det får inte fortsätta på det här sättet. När en bygd inte är döende men då bygdens överlevnad är beroende av att poststationen är kvar, bör den också få vara kvar.

Herr talman! Jag vill säga till Tore Nilsson att min personliga erfarenhet av lantbrevbäring faktiskt är att den är till fördel jämfört med ett postkontor, vilket — såsom är fallet Norrfors — är öppet två timmar per dag. Det är många som varit tveksamma och kritiska till en sådan här omorganisation, men när den gott och väl genomförts har man upplevt den som mycket positiv. Därmed inte sagt att detta kommer att ske i Norrfors. Vi har i dag inget beslut i denna fråga. Utbyggnaden av lantbrevbäringsnätet kan väl i stort sett sägas vara avslutad. Vi måste naturligtvis vara medvetna om att det fortfarande kan inträffa strukturella förändringar i de glesbebyggda delarna av vårt land, vilka ger anledning till förbättringar av postservicen, något som jag anser att det i många fall — för att inte säga de flesta fall — är fråga om vid en övergång till lantbrevbäring. Norrfors har som sagt i dag ett lokalt postkontor som håller öppet ett par timmar varje dag. Det har, Tore Nilsson, ännu inte fattats något beslut i denna fråga. Innan man fattar beslut kommer man i vanlig demokratisk ordning att informera både kommunerna och berörda hushåll. Innan man över huvud taget tar ställning kommer alla som på något sätt är berörda att ges tillfälle att inkomma med synpunkter. Den aktion som Tore Nilsson talar om kommer givetvis att vägas in i postens ställningstagande.
Herr talman! Av Curt Boströms anförande nu får man intrycket att det jag sagt skulle vara någonting som jag fått höra ryktesvägen. Både postverket och SJ jobbar ofta så att man gör någonting under försäkran att det inte alls skall göras. Man har alltså ibland gått ut med besked om att ingenting är å färde. Var inte oroliga! brukar det heta.

Detta är ur samhällssynpunkt mycket olyckligt. När kommunikationsministern säger att det i regel är positivt med en övergång till lantbrevbäring, är det möjligt att detta är riktigt i vissa bygder. Men med den struktur som denna bygd har och med avstånden där uppe är jag övertygad om att de har rätt som talat om öppethållandetiderna och som menar att det är viktigt att postkontoret får finnas kvar. Sedan bör man naturligtvis få posten utkörd ändå. Men för industrin och människor som har behov av detta postkontor är det här ett olyckligt beslut. Jag hoppas att kommunikationsministern har rätt i att det i verkligheten inte kommer att bli någon nedläggning. Det skulle verkligen vara en framgång för bygden.
Herr talman! Låt mig bara tillägga, Tore Nilsson, att jag hoppas att min redovisning är sanningsenlig. Den bygger nämligen på de besked jag fått från postverket.
Herr talman! Jag vill inte tro att Curt Boström medvetet försöker föra mig bakom ljuset — jag är alledeles övertygad om att han inte gör det. Det vore mycket märkligt om den kommunala ledningen i bygden och de människor som har ansvar för bygdens utveckling nu alldeles i onödan skulle, bara därför att någon har råkat viska någonting om saken, gå ut så här kraftigt som man har gjort. Det är verkligen inte bara fråga om ett skrämskott som någon har avlossat, utan det finns en plan som inte är offentliggjord men som, om den förverkligades, skulle betyda någonting negativt för bygden.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att flygplan som landar på Arlanda enbart för reparation och översyn kan befrias från landningsavgift. Luftfartsverkets ekonomiska mål är att driva verksamheten med full kostnadstäckning inkl. räntekostnaderna för det kapital staten och kommunerna skjutit till. Trafikavgifterna, där landningsavgifterna ingår, fastställs av regeringen. På kommersiella grunder har luftfartsverket möjlighet att göra avsteg från den fastställda taxan. Så sker också i dag för t.ex. skoloch testflygningar. För dessa typer av flygningar har landningsavgiften reducerats med 80 90. Luftfartsverket har alltså möjlighet att ge kommersiellt motiverade nedsättningar av landningsavgiften på Arlanda vid reparationer och översyn. Något initiativ från min sida behövs alltså inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att SAS-verkstaden på Arlanda har överkapacitet och är nedläggningshotad, om man inte kan få utländska flygföretag att förlägga uppdrag till verkstaden. Ett hinder för de tänkta utländska kunderna är de höga landningsavgifterna, som ju för stora flygplan kan uppgå till 20 000 kr. per landning. Detta gör det alltså svårt att marknadsföra tjänsterna i fråga för flygplan som inte ändå landar på Arlanda. Det svar jag får går ut på att luftfartsverket har möjlighet att på kommersiella grunder sätta ned landningsavgiften och att statsrådet därför inte behöver ta något initiativ. Detta är inte ett särskilt lugnande svar, varken för mig eller för de anställda vid verkstaden, vilka alltså riskerar att förlora sina arbeten om inte verkstaden kan fortsätta sin drift. Det rör sig om ett par hundra arbetstillfällen. Det är inte framför allt i luftfartsverkets intresse som den här verksamheten skall komma till stånd, utan i SAS-verkstadens. Det är inte alls säkert att luftfartsverket anser det kommersiellt intressant att sätta ned landningsavgiften. Däremot är det viktigt att rädda denna viktiga industri i Arlanda och Märsta. Det är alltså arbetsmarknadspolitiska skäl, och om man så vill näringspolitiska, som borde föranleda en sänkning av landningsavgiften, inte luftfartsverkets kommersiella intressen. Eftersom det är regeringen och inte luftfartsverket som har ansvar för arbetsmarknadspolitik och näringspolitik här i landet, borde det alltså finnas utrymme för initiativ från regeringens sida. Jag borde kanske ha diskuterat frågan med Anna-Greta Leijon. Då hade jag kanske fått ett mera positivt svar. Nu hör det här till kommunikationsministerns fögderi, och jag hoppas på en mera positiv markering från kommunikationsministerns sida.
Herr talman! Jag har bara svarat på frågan, och den gällde landningsavgiften. Men jag kan berätta för Pär Granstedt att jag har ständiga överläggningar just om den verkstadskapacitet som finns ute på Arlanda. De hålls när ägarna av SAS, de tre länderna, har sina gemensamma sammanträffanden. Då diskuterar vi praktiskt taget ständigt fördelningen av verkstadskapaciteten, liksom hur man fördelar de olika jobben på flygplansflottorna. Vi vill nämligen hävda inte bara att det — givetvis — skall finnas sysselsättning, utan framför allt att vi skall ha kapaciteten och kunnandet kvar ute på Arlanda. Detta är självfallet i överensstämmelse med vad de andra länderna gör när det gäller Oslos och Köpenhamns flygplatser. Den här frågan följs mycket noggrant, det kan jag försäkra Pär Granstedt.
Herr talman! Det låter ju bra. Jag har nästan tagit för givet att den svenska regeringen såsom ägare i SAS framhåller vikten av att den här verkstaden får Samtidigt är det förmodligen så att en förutsättning för att få gehör för den svenska synpunkten är att det är någorlunda ekonomiskt försvarbart att bibehålla verkstaden. Den policy man följer är att försöka rädda verkstaden genom att få utländska uppdragsgivare, och i det sammanhanget är landningsavgiften ett problem. Det är därför som jag har ställt frågan om regeringen är beredd att medverka till att problemet löses. Det vore alltså tacknämligt om regeringen samordnade sina ansträngningari egenskap av delägare i SAS med sina insatser i egenskap av huvudman för luftfartsverket, så att inte det ena benet lägger krokben för det andra. För närvarande förefaller det som om luftfartsverkets avgifter är ett stort hinder för att kommunikationsministern skall lyckas i sina ansträngningar att övertyga SAS om att bibehålla verkstaden, och det tycker jag är litet synd. Så låt oss se praktiska åtgärder, säg inte bara att man följer frågan och tala inte bara vackert om den!
Herr talman! Allt det arbete som herr Granstedt påpekar att vi borde göra, det görs. Vi följer frågan. Vid mina sammanträffanden med företrädare för SAS, Linjeflyg och Swedair och med mina kolleger från Norge och Danmark diskuterar vi det här. En risk finns det naturligtvis, nämligen att det sammantagna behovet av verkstadskapacitet totalt sett kan minska. Man måste vara på det klara med att detta kan inträffa, precis som i all annan industriell verksamhet, och detta kan vi tyvärr ingenting göra åt. Däremot hävdar den svenska regeringen med bestämdhet att vi skall ha en fördelning av verkstadsarbetena som svarar mot Arlandas kapacitet.
Herr talman! Vad jag efterlyste var nu inte sammanträden, ord och diskussioner utan praktiska åtgärder. Av vad kommunikationsministern har sagt, hittills i alla fall, kan jag inte uppfatta att det finns några sådana att åberopa. En praktisk åtgärd skulle kunna vara att se till att inte ett regeringsorgan, nämligen luftfartsverket, tillåts lägga krokben för regeringens ambitioner att bibehålla denna verksamhet på Arlanda. Det är precis vad som händer nu. Svenska staten är det största hindret för att svenska staten skall få sina önskemål tillgodosedda, och det kan ju inte vara särskilt lämpligt. Jag återkommer alltså till vad jag avslutade mitt föregående inlägg med: Praktiska åtgärder är vad som behövs i det här läget.
Herr talman! Jag trodde att Pär Granstedt hade fattat att landningsavgiften i dag inte utgör något hinder, utan att det fortfarande är så att Arlanda har exakt samma förutsättningar som de andra flygplatserna till insatser på verkstadsområdet. Det är bara att konstatera att det förhåller sig så.
Herr talman! Det senaste påståendet var faktiskt nytt i den här debatten. Kommunikationsministern har inte tidigare hävdat att landningsavgifterna inte utgör något hinder. Jag kan bara konstatera att kommunikationsministerns uppfattning på den punkten strider mot den uppfattning som ledningen för verkstaden har. Där anser man nämligen att landningsavgifterna utgör ett hinder. Det kunde kanske finnas anledning för kommunikationsministern att lyssna till vad de som arbetar med att marknadsföra verkstadens tjänster utomlands upplever som problem. Dessa personer har alltså anfört att de uppfattar landningsavgifterna som ett problem.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, Pär Granstedt, men tycker inte Pär Granstedt att det rimliga hade varit att man hade frågat luftfartsverket huruvida landningsavgiften kunde reduceras — om den nu hade varit det hinder som Pär Granstedt påstår att den är?
Herr talman! Det tycker jag givetvis. Har man inte gjort det, bör man naturligtvis göra det, och kan kommunikationsministern förutspå ett positivt gensvar från luftfartsverket om en sådan fråga ställs, kanske dessa problem kan lösas på ett smidigt och bra sätt.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ för att snarast få till stånd en planskild korsning mellan Arlandavägen och järnvägen i Märsta. För byggande av statliga vägar finns en decentraliserad planeringsprocess. Länsstyrelserna fastställer planerna för länsvägarna, medan vägverket fastställer övriga vägplaner. Vägplanerna för åren 1984-1993 är nu fastställda. En bro över järnvägen i Märsta har av länsstyrelsen planerats i länsvägplanen med beräknad byggstart år 1989. Jag vill avslutningsvis framhålla att vägplanerna innehåller en rad vägobjekt som är viktiga för trafikförsörjningen för Storstockholmsregionen. Vidare delar jag Pär Granstedts bedömning att en bro över järnvägen i Märsta är angelägen.

Herr talman! Jag vill än en gång tacka kommunikationsministern för ytterligare ett svar som är intressant i synnerhet för Märstaborna. Korsningen mellan vägen och järnvägen är ett välkänt plågoris, som även tidigare har aktualiserats för regeringen. Situationen är allvarlig. Det förekommer normalt ca 150 bomfällningar om dagen i korsningen, och i vissa fall kan bommarna vara nere upp till 12 minuter. Det är givet att en sådan situation, mitt i en relativt stor tätort, alltid skapar stora olägenheter. Den innebär besvär och hinder för de människor som skall passera mellan bostadsområden och industriområden, som ligger på olika sidor om järnvägen. Situationen för naturligtvis också med sig olycksrisker. Det är ju en hårt trafikerad korsning med omfattande biltrafik. I och för sig finns det naturligtvis många trafikfällor och eländiga ställen längs våra vägar. Det som emellertid gör att detta problem har en speciell dimension har återigen en anknytning till Arlanda. På ena sidan järnvägen finns nämligen Arlanda, och på andra sidan finns den brandkår som skall rycka ut om det uppstår olyckstillbud på Arlanda. Det kan alltså mycket väl hända — det kan röra sig om ett stort antal gånger per dag — att brandkåren bromsas och stoppas på väg till Arlanda i en katastrofsituation, med relativt allvarliga konsekvenser som följd. Därför undrar jag om inte en starkare viljeyttring från regeringens sida skulle vara på sin plats. Jag har stor respekt för den decentraliserade beslutsgången, som kommunikationsministern säkert väl förstår. Men jag tycker att regeringen har ett speciellt ansvar för säkerhetssituationen på Arlanda och borde kanske därför på ett tydligare sätt markera att bron måste ges hög prioritet. Att bron finns med inom fem år i en fördelningsplan är inte riktigt betryggande. Vi vet att det finns många projekt som funnits med i fördelningsplaner och sedan rullats vidare in i framtiden, så att man inte vet riktigt när det verkligen händer någonting. En klarare viljeyttring från regeringens sida skulle alltså vara på sin plats.
Herr talman! I händelse av en katastrofsituation ute på Arlanda kan man faktiskt, Pär Granstedt, stoppa tågtrafiken. Den möjligheten finns. Brandkår och räddningstjänst skall kunna komma fram utan att hindras av järnvägen. Jag har här sagt att jag gör den bedömningen att en bro över järnvägen i Märsta är viktig. Den är så viktig, vet Pär Granstedt, att jag tycker att även den tidigare centerpartistiske kommunikationsministern borde ha kunnat tänka på denna bro. Jag menar att vi är tvungna att se till att man nu projekterar, så att bygget kan sättas i gång i den händelse att det på något sätt skulle komma fram extra pengar — jag vet dock inte om det är möjligt. Om även den borgerliga regeringen hade haft samma insiktsfulla inställning som Pär Granstedt har i dag och vidtagit en sådan åtgärd, hade kanske brobygget kunnat tidigareläggas.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att man i ett katastrofläge kan stoppa tågtrafiken, men om det har inträffat en stor flygolycka handlar det om minuter. Det är inte så lätt att stoppa tågtrafiken under dessa minuter. Det kan t.o.m. gå fortare att vänta på att bommarna skall gå upp igen. Att hänvisa till möjligheten att stoppa tågtrafiken är inte en lösning av det slag som behövs när det är fråga om en stor flygolycka. Den kan naturligtvis ha en betydelse långsiktigt, när räddningsarbetet har kommit i gång. För att det arbetet skall flyta obehindrat kan man givetvis stoppa tågtrafiken, men i den akuta situationen är denna möjlighet en klen tröst. Självfallet kom sedan det rutinmässiga svaret från socialdemokratiska statsråd: Varför gjordes inte detta när vi hade en icke-socialistisk majoritet? Visst, det kan man alltid fråga. Men om kommunikationsministern tycker att en bro är så angelägen att den borde ha byggts för flera år sedan, varför skjuter regeringen då på bygget, så att igångsättandet i bästa fall ligger sammanlagt sju år efter det att Curt Boström tillträdde som kommunikationsminister? Om han menar att Claes Elmstedt borde ha klarat av denna fråga på sin tid, borde Curt Boström ha sett till att den i alla fall hade lösts under hans tid som kommunikationsminister. Jag har mycket svårt att sätta tilltro till talet om det brinnande intresset från Curt Boströms sida, när vi nu kan konstatera att han lämnar sitt ämbete utan att egentligen ha gjort någonting åt denna fråga.
Herr talman! Som jag nämnde är prioriteringen i flerårsplanen decentraliserad, vilket Pär Granstedt också uppskattade. Det var så sent som 1983 som länet, via länsstyrelsens lekmannastyrelse, fastställde flerårsplanen och placerade byggandet av bron över järnvägen i Märsta vid den tidpunkt som vi här talar om. Jag tycker att det är ett steg framåt att jag har sagt till att man nu bör projektera detta bygge för att, i den händelse att det finns en sådan möjlighet, kunna tidigarelägga ett igångsättande. Det är ett framsteg, som jag har gjort under dessa dryga två år.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att brobygget över huvud taget finns med i flerårsplanen. Men om kommunikationsministern hade känt det enorma intresse som avspeglades i den föregående repliken, där han riktade kritik mot Claes Elmstedt, borde det ha kunnat gå fortare. Om denna fråga borde ha lösts i början av detta decennium, bör den väl i alla fall kunna lösas nu. Jag hoppas att det stora intresse som Curt Boström här ger uttryck för kommer att smitta av sig på vägverket, så att vi får till stånd detta projekt allra senast vid den tidpunkt som nu anges i länsvägplanen — helst ett eller annat år tidigare.

16 april 1985 Herr talman! Per Westerberg har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser vidta för att tillse att Zenit Shipping AB:s fartygsinnehav verkligen Om Zenit Shipping avyttras och om regeringen avser att ta något ytterligare ägaransvar för AB Zenit. Beträffande dessa frågor vill jag ånyo erinra om mina svar den 24 april 1984 och den 11 januari 1985 på liknande frågor av Per Westerberg om Zenit Shipping AB. Jag sade då att det ankommer på bolaget att mot bakgrund av dess ekonomiska resurser samt givna ekonomiska mål besluta om lämplig tidpunkt för fartygsförsäljningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret på min fråga. Självfallet är svarets innehåll mycket otillfredsställande ur min synvinkel. På den korta minut som Roine Carlsson ägnade mina frågor förlorade Zenit Shipping AB ytterligare 1 000 kr., dvs. över 60 000 kr. per timme eller 1,5 milj.kr. per dag. Då har jag ändå tagit hänsyn till de minskade räntebördor som företaget nu har till följd av riksgäldens tillskott på 1 100 milj.kr. Dessa förluster — över en och en halv miljon per dag — har Zenit Shipping AB haft i över fyra års tid. Med den förlusttakten kommer enligt aktiebolagslagens regler om krav på upprättande av kontrollbalansräkning Zenit Shipping AB ånyo att tvingas upprätta kontrollbalansräkning omkring den 1 juni i år. Om man, vilket allt talar för, kommer att fortsätta med samma förluster, blir man tvungen att ställa in betalningarna någon gång under september månad. Från moderat håll krävde vi redan vid 1982/83 års riksdag att Zenit Shipping AB:s innehav av fartyg omedelbart skulle avvecklas. Det skulle ha kostat 1,8 miljarder då. Nu har man förlorat över 2,5 miljarder kronor, och företaget har fortfarande kvar nästan alla engagemang i båtar. Man har missat den korta högkonjunkturen på fartygsmarknaden. Man har missat möjligheterna att på det sätt som andra rederier har gjort introducera mindre eller större delar av Zenit Shipping AB på börsen. Man saknar åtgärdsprogram, och det finns ingen uppgång i sikte på fartygsmarknaden under överskådlig tid. Jag tycker att det är på tiden att statsrådet Roine Carlsson tar sitt ansvar som representant för ägaren och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas för att stoppa denna gigantiska mångmiljonrullning med skattemedel och att en snabb avveckling av Zenit Shipping AB kommer till stånd. Det går inte att bara sopa det hela under mattan och hoppas att det skall klara sig över valdagen. Det kommer en dag även efter valdagen.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder har frågat mig om jag avser föreslå riksdagen att anslå ytterligare pengar till Zenit och om jag avser att på annat sätt medverka till uppoffringar av statliga medel, innebärande att Zenit förlänger sin förlustverksamhet. Jag avser inte föreslå att ytterligare medel skall anslås för Zenit Shipping AB:s räkning. Zenit Shipping AB har tidigare i år ansökt att riksgäldskontoret skall överta betalningsansvaret för vissa av Zenit Shipping AB:s lån. Fullmäktige i riksgäldskontoret har i huvudsak bifallit rederiets ansökan. Skälet var att denna åtgärd bedömdes vara till förmån för det allmänna. Regeringen delar fullmäktiges bedömning i denna fråga.